Herr talman! När jag hör herr Nygren tror jag att ledamöterna i kammaren kanske inte uppfattar att han och jag står på samma sida i betänkandet. Vi har alltså precis samma uppfattning när det gäller lagens förlängning och över huvud taget de motiveringar som står i utskottsbetänkandet. Det inbegriper också att vi båda menar att terroristlagen har haft och har en viss betydelse även om det, som jag själv sade, kan vara svårt att bedöma hur stor betydelsen har varit. Jag tror inte heller att herr Nygren kan exakt säga vilken betydelse lagen har haft - förutom att den ändå har gjort nytta. Sedan håller jag med herr Nygren om att det kanske var ett mindre lyckat TV-program i går kväll. Men jag ser det som mindre lyckat därför att en så stor del av programmet kom att innebära en kritik mot Västtyskland — mot västtysk polis och västtysk regering — för den antiterrorpolitik som där bedrivs. Jag tycker faktiskt att det är illa att svensk TV går så i kritik mot ett annat land utan att man från det landets sida har tillfälle att försvara sig. Till slut skulle jag beträffande rikspolischefens uttalande vilja säga att det inte står så mycket i det här tidningsreferatet om terroristlagen. Men han säger att vi behöver information länderna emellan. Att döma av vad herr Holmér sade i TV-programmet i går kväll innebär ju detta i klartext att svensk säkerhetspolis måste få personella resurser för att i ökad utsträckning kunna följa dessa gruppers rörelser länderna emellan och kunna ta erforderliga kontakter med andra länders polis.

Herr talman! Citatkonsten är litet olika på olika håll. Herr Nygren refererade också till Carl Perssons uttalande i Lund. Jag bestrider inte att citatet är riktigt så långt att han säger att terroristlagen har varit värdefull ur förebyggande synpunkt. Men han säger också på slutet: ”Den tillämpas med utomordentligt stor försiktighet, men den är inte bra.” Det glömde herr Nygren att citera. Sedan försöker herr Nygren fabricera nägon ny opinionsundersökning, som skulle strida mot vad jag har anfört här tidigare. Det får stå för hans egen räkning. Jag tycker nog att hans inlägg i den här debatten var motsägelsefullt. Han säger att lagen ger ett nödvändigt skydd. Får jag inom parentes fråga i all stillsamhet: Vad gav den för skydd på den västtyska ambassaden? Herr Nygren påstår emellertid också att det är svårt att säga vilka effekter lagen har. Hur skall vi ha det, herr Nygren? Nr 78 Med anknytning till den aktuella bakgrunden säger man att lagen skulle Tisdagen den vara nödvändig för att komma åt medlemmar av kriminella organisationer 13 maj 1975 av typ Baader-Meinhof-ligan. Det ges ju en möjlighet genom användande. av de lagar som redan gäller. Om jag inte är alldeles fel underrättad = Fortsatt giltighet av ger utlänningslagens 34 § polisen möjlighet att i varje konkret fall utvisa — den s.k. terrorist —- eller inskränka friheten för — den utlänning som står i begrepp att — lagen genomföra en aktion eller våldshandling. Genom reglerna om förberedelse till brott kan polisen alltså inskrida på ett tidigt stadium mot planerade våldsdåd. Dessa bestämmelser kan måhända behöva anpassas till nya s.k. gärningstyper — det kan jag hålla med om — t.ex. tagande av gisslan. Därför räcker det emellertid med en enkel lagändring, och det behövs inte en särskild lag i detta sammanhang. Att man trots kritiken mot lagen envisas med att förlänga den tror jag är frukten av ett internationellt polisarbete, något som också fru Kristensson var inne på. När det gäller detta internationella samarbete finns det väl anledning att sätta upp ett varnande finger. Interpols generalförsamling har som bekant tagit upp denna fråga med medlemsländerna, och man har uttalat sig för att det skall utarbetas lagar mot terrorism. Av detta kan den slutsatsen dras att i de multinationella företagens spår har det kommit sådana tendenser att man också vill ha en multinationell polis, och det är oroväckande.

Herr talman! Fru Kristensson säger att det kan vara svårt att tro att hon och jag står för samma betänkande efter den kommentar jag gjorde till fru Kristenssons inlägg. Jag vill säga att jag hade ingen annan mening än fru Kristensson om betänkandet. Däremot hade jag en annan mening när det gällde fru Kristenssons inlägg i debatten — det avbröt i långa stycken från vad vi har varit överens om i det skrivna betänkandet. Jag trodde att fru Kristensson hade förstått att min kommentar att TV-programmet var mindre lyckat avsåg fru Kristenssons medverkan. Jag hade en känsla av att fru Kristensson försökte fortsätta debatten här för att rehabilitera sig litet, men det blev ingen större förändring av den mening som kom till uttryck i TV-programmet i går. Jag bad fru Kristensson citera vad det var i referatet från rikspolischefens träffning i Lund i går som hade fått fru Kristensson att förstå att han krävt mera resurser. Då sade fru Kristensson att vad rikspolischefen uttalat är att man behöver information länder emellan. Men i samma stycke säger han: ”Vi behöver inte ökad gränsbevakning eller skärpt kontroll av utlänningar i landet.” Jag menar att det är väl i det sammanhanget han skulle ha krävt de ökade resurserna, om han ansett att sådana behövs, men det gjorde han inte, och det kan ju vara värdefullt att notera. Till herr Pettersson i Västerås vill jag säga att mitt resonemang om att lagen har varit till skydd kombinerade jag med ett resonemang om 29 att den nog framför allt hade haft en förebyggande effekt. Det är där jag menar att skyddet haft den största betydelsen. Men jag vill gärna säga att det är väldigt svårt att mäta vilken betydelse det haft.

Herr talman! Baader-Meinhof har inte ett dyft med befrielserörelser att göra, sade herr Pettersson i Västerås. Det är riktigt. Men herr Petterssons resonemang om befrielserörelser har heller inte ett dyft att göra med den terroristlag som vi diskuterar i dag, och det tycker jag det finns anledning för alla som talar i den här riksdagen att klargöra. Herr Pettersson vet precis lika väl som jag att det i skarpa ordalag har sagts i proposition efter proposition att det inte är befrielserörelser som avses, utan det är terrororganisationer som använder väld mot oskyldiga människor. Nu säger herr Pettersson att han vill ”peka på vissa faktiska förhållanden”, och han tillägger att det inte är en tillfällighet att man har skrivit lagen på det här sättet. Man vill stämpla alla oppositionella som terrorister, och man vill fördunkla begreppen för människorna, säger han. Men detta är inga faktiska förhållanden, utan det är sådant som möjligtvis finns i herr Petterssons egen fantasi. Herr Pettersson säger att denna lagstiftning skapar oro bland invandrarna, men om det finns något som medverkar till att skapa oro bland dem, så är det när man som herr Pettersson gör framställer terroristlagens syften på ett helt felaktigt sätt. Tyvärr behöver vi en lagstiftning mot terroraktioner. Som herr Nygren sade, hoppades vi, när denna lag först lades fram, att den skulle kunna bli ett provisorium och att den inte skulle behöva förlängas. Men utvecklingen runt om i världen och även här hemma har visat att vi behöver en sådan lagstiftning. Åtgärderna skall naturligtvis inte vara konjunkturbetonade, fru Kristensson. Och därför kan jag heller inte nu se något skäl till att ompröva de tidigare utvisningsbeslut som fattats och där regeringen har intagit den ställningen att utvisningarna inte skulle verkställas. Skulle man ändra dem nu, så vad skulle orsaken till det vara annat än just en konjunkturbetonad terrorpolitik, som fru Kristensson uttryckte det. Fru Kristensson sade också att hon nu tyckte sig höra andra tongångar från ledande socialdemokrater när det gäller terrorbekämpningen. Jag vet inte var fru Kristensson har hört dem. Regeringens förslag till ändring av denna lag är inte klart ännu. Vi har i arbetsmarknadsdepartementet lagt fram ett förslag som har varit ute på remiss, men alla remissinstanser har ännu inte kommit in med sina synpunkter. Jag håller med om att diskussionen om de ändringsförslagen i huvudsak naturligtvis måste sparas till dess att vi har dem på riksdagens bord. Men ett par saker vill jag ändå säga i sammanhanget. Fru Kristensson talade om utvisningsbestämmelserna. Förslagen i promemorian innebär inte någon ändring när det gäller själva utvisningsbestämmelserna. Jag tycker det finns anledning att klart slå fast att de beslut regeringen fattade efter ambassadockupationen hade kunnat fattas Nr 78 på precis samma sätt, även om de ändringar som nu finns i arbetsmark Tisdagen den nadsdepartementets promemoria hade varit genomförda. Vi skall na 13 maj 1975 turligtvis inte försvaga våra möjligheter att bekämpa terrorism. Det kom= I mer vi heller inte att göra. Men vi skall heller inte ha sådana bestämmelser = Fortsatt giltighet av som vi inte behöver, alltså bestämmelser som går utöver vad vi erfa — dens.k. terroristlarenhetsmässigt vet att vi behöver använda. Endast på det sättet tror — gen jag att vi kan förena det öppna, demokratiska samhället med en aktiv kamp mot terror. Och det är någonting som alla som varit uppe i denna talarstol har sagt sig eftersträva. Det som jag emellertid blev mest förbluffad över var vad herr Pettersson i Västerås sade allra sist — förbluffad och kanske också upprörd efter all den kritik som herr Pettersson framfört mot terroristlagen. Herr Pettersson tyckte nämligen att vi skulle använda utlänningslagens 34 §. Men finns det någon paragraf som borde vara kritiserad för att den är tänjbar och för att den inte ger någon rättssäkerhet, så är det väl just den paragrafen! Det är ju den som ger regeringen möjligheter att utvisa människor när detta finnes påkallat av hänsyn till rikets säkerhet eller eljest i statens intresse. Jag skulle gärna vilja höra herr Pettersson förklara varför han tycker att denna formulering ”i statens intresse” ger en större rättssäkerhet än den som finns i terroristlagen. Annars hänger herr Petterssons resonemang inte ihop. F. ö. har självfallet även 34 § omfattats av de förslag till ändringar som upptagits i arbetsmarknadsdepartementets promemoria.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Leijon för hennes svar på mina frågor. På den första frågan fick jag klart besked — regeringen tänker inte ompröva beslutet att inte utvisa de personer som vi nu har på terroristlistan här i landet. Jag beklagar det beslutet. Men jag vill understryka att det för mitt vidkommande inte är fråga om någon konjunkturpolitisk bedömning. Långt innan dramat på den västtyska ambassaden ägde rum har jag hävdat att det är fel att vi i vårt land skall behålla t.ex. medlemmar av Japanska röda armén och andra terrorister som finns på terroristlistan och som dessutom låter sig försörjas av det svenska samhället. Det är ju ändå fråga om ganska kallhamrade personer som är beredda att begå t.o.m. mord för att uppnå politiska mål. Jag tycker inte att det är riktigt att vårt land för omvärlden skall framstå som en fristad för människor av den kalibern, som själva inte tar några hänsyn. Jag ställde också några frågor om vad man kan vänta av utredningen. Jag har full förståelse för att statsrådet självfallet inte nu kan tala om vad propositionen kommer att innehålla. Men när det gäller min första fråga i detta sammanhang vill jag framhålla att utredningsförslaget ju ändå innebär en begränsning av möjligheterna till politisk utvisning i förhållande till vad som nu gäller. Det heter nämligen att bestämmelsen 31 om politisk utvisning i 34 § utlänningslagen ändras på sådant sätt att politisk utvisning enligt lagen endast får tillgripas när det påkallas av hänsyn till rikets säkerhet. Jag noterar att — det tycker jag är självklart — möjlighet skall finnas att utvisa personer i stil med dem som stod bakom dramat på västtyska ambassaden. Det borde egentligen inte behöva sägas. Men jag menar att det bör vara möjligt att utvisa också presumtiva terrorister och att man inte skall behöva vänta på att de begår politiska våldsdåd här i landet innan man kan utvisa dem. Det tycker jag är fel. Jag noterade att statsrådet inte svarade på den andra frågan, nämligen om man verkligen ämnar inskränka polisens möjligheter att använda sig av de särskilda tvångsmedlen. Om man tänker slopa bestämmelserna om telefonavlyssning osv. blir ju lagen verkningslös.
Herr talman! Fru statsrådet påstod att jag skulle vara anhängare av utlänningslagens 34 §. Om fru statsrådet hade lyssnat på vad jag sade hade hon upptäckt att jag vände mig mot hela den här debatten. Det är inte obekant att vårt parti är motståndare till terroristlagen. Vi menar att det redan med gällande lagstiftning finns möjligheter att ingripa. Jag citerade 34 § i utlänningslagen som ett exempel på det. Den ger polisen möjlighet att i varje konkret fall utvisa eller inskränka friheten för en utlänning som står i begrepp att genomföra en aktion eller våldshandling. Därmed har jag inte sagt om jag tycker om den paragrafen eller inte. Jag har sagt att det med nu gällande lagstiftning finns möjligheter att tillgodose det syfte som terroristlagen anses ha. Jag är naturligtvis glad för tillrättaläggandet att terroristlagen inte är avsedd att användas mot befrielserörelser. Men med anledning av terroristlagens vaga formuleringar, som är byggda på antaganden och förmodanden, måste jag fråga: Vem är det då som bestämmer om en organisation är en terroristorganisation? Var går gränsen? Det är ju inte riksdagen som beslutar att den och den organisationen skall tas upp på terroristlistan. Det måste vara någon i regeringen eller annan ansvarig som enväldigt avgör det. Vi får i varje fall inte vara med och bestämma om det.
Herr talman! Om man vill åberopa den nuvarande utlänningslagstiftningen tycker jag det är ett dåligt valt exempel att ta den paragraf som enligt mitt förmenande ger den största otryggheten och är mest otillfredsställande. Till fru Kristensson vill jag säga att det här är ju litet krångligt — 34 § finns i utlänningslagen, och vad vi i övrigt diskuterar i dag är den särskilda terroristlagen. När det gäller terroristlagens bestämmelser om utvisning föreslås i departementspromemorian inga förändringar. Där emot föreslås förändringar av just 34 § i den nuvarande utlänningslagen. — Nr 78 Fru Kristensson tycker det är viktigt att vårt land inte skall framstå Tisdagen den som en fristad för terrorister. Jag tror det är klart för var och en att 13 maj 1975 vårt land inte heller gör det. ört Till sist vill jag säga till herr Pettersson i Västerås angående befriel — Fortsatt giltighet av seorganisationerna, att det klart och tydligt framgår av den här lagstift — den s.k. terroristningen att det är regeringen som anger vilka organisationer eller grupper — lagen som terroristlagen skall tillämpas på. Det står också klart och tydligt i förarbetena till lagen att det därvid inte är fråga om befrielserörelserna. Om herr Pettersson läser förslaget till förändringar, kommer han att finna att de här frågorna blivit behandlade också där och att man i förslaget gör ett försök till en ny definition i lagen, där reglerna i det här avseendet inte bara skall framgå av förarbetena och av den tillämpning av lagen som hittills har förekommit, utan om möjligt också bättre fångas in i själva lagtexten.
Herr talman! Det är i och för sig inte obekant för mig att det är regeringen som måste bestämma vilken organisation det är som kan betraktas som en terroristorganisation. Jag sade i något tidigare inlägg att terroristlagen oroar de utländska medborgarna på grund av sin stora tänjbarhet, och det vidhåller jag. Men det är inte riktigt sant om man påstår att lagen bara riktar sig mot utländska medborgare, utan den riktar sig också mot svenska medborgare. Jag har här inte tagit ställning till vad som komma skall, utan bara till frågan om terroristlagens förlängning eller icke förlängning. Det finns anledning att återkomma när det gäller de nya föreskrifter som förbereds.

Herr talman! Det är inte lätt att vid den här tiden komma in i debatten, eftersom man, när man begär ordet, inte kan veta vad som sedan kommer att ha sagts innan man får det. Helt allmänt tror jag emellertid att vem som helst kan ansluta sig till uppfattningen, att en sådan här lagstiftning inte är särskilt eftersträvansvärd, även om den fortfarande måste anses nödvändig i rent förebyggande syfte. Den skiljer sig nämligen, såsom redan har sagts, från ”all annan kriminallagstiftning genom att det för att lagen skall kunna tillämpas inte först krävs något fullbordat brott och inte heller försök eller förberedelse till brott. Det är närmast detta som har vållat den mesta kritiken, även om kritiken kanske inte varit så stark som det har antytts här. Viss kritik har naturligtvis varit representativ för den svenska allmänheten, men inte all. När vi säger att vi inte tycker om den här lagen, trots att den är nödvändig i förebyggande syfte, beror det på att den inte riktar sig mot alla människor utan endast mot utlänningar. En sådan särlagstiftning 33 vill vi helst inte ha i det här landet; det är tydligen alla tämligen överens om. Ändå har vi accepterat lagen två gånger och är nu beredda att acceptera den ytterligare en gång, men då för en kortare period, varefter den av allt att döma kommer att arbetas in i utlänningslagstiftningen, i varje fall delvis. Lagen har dock ursprungligen tillkommit som ett skydd för vår demokrati och så långt det är möjligt som ett skydd för alla människor som bor eller vistas i vårt land. Detta är den seriösa bakgrunden till lagens tillkomst, såsom redan har framhållits i debatten. Den här lagen gäller inte heller alla utlänningar, utan bara sådana utlänningar som tillhör eller verkar för sådana grupper och organisationer vilka genom sin tidigare verksamhet har visat att de systematiskt använder våld för politiska syften, även mot oskyldiga människor i främmande länder, och därför kan befaras göra det även här. Det är alltså en mycket liten grupp utlänningar det gäller. Detta har också redovisats i propositionen, varför andra och många gånger kanske överdrivna uppgifter kan lämnas åt sidan. Genom att de här personerna har engagerat sig i organisationer med terrorverksamhet på programmet kan man alltså vidta vissa åtgärder mot dem — det är avvisning eller utvisning, och som framgår av propositionen kan de också bli föremål för särskild uppmärksamhet i vårt land. Något annat sker inte, och orsaken är klart utsagd. Människorna i övrigt behöver aldrig hysa oro för att lagen finns. I stället kan andra utlänningar i vårt land känna en viss trygghet på grund av denna lag. Den skall fungera som skydd även för dem. Att personer som tillhör och engagerar sig i terrororganisationer tycker illa om denna lagstiftning är begripligt, men det får inte påverka oss så att vi inte vidtar några motåtgärder. Vi behöver vara på vår vakt på olika sätt, och detta är ett sätt även om lagen blir tämligen kortvarig och skall ersättas av något annat. Lagen kan emellertid inte tolkas hur snävt som helst. Det finns nämligen kontrolloch säkerhetsföreskrifter när det gäller lagens tillämpning. Jag behöver kanske inte föredra dem här, men jag kan hänvisa till regeringens ämbetsskrivelse den 13 april 1973 som redovisas i propositionen. Det finns således garantier mot en alltför vidsträckt tillämpning av lagen. Insyn och kontroll sker bl.a. genom rikspolisstyrelsens parlamentariska ledamöter och regeringen. Hur vi skall kunna komma längre i det avseendet är det svårt att ha någon mening om. Jag anser i varje fall att säkerheten och kontrollen f.n. är tillräckliga, och jag har fullt förtroende för den kontrollen och för de personer som gör den. Vi får av allt att döma möjlighet att diskutera dessa problem ännu en gång i år, om eller när terroristlagen eller delar av den möjligen skall inarbetas i utlänningslagen. Till dess behöver vi den möjlighet till skydd för vår demokrati och för de människor som bor eller vistas här som denna lag till en del ändå kan ge oss. Som rikspolischefen har sagt har lagen också hittills verkat avskräckande och därmed förebyggande. Ett totalt skydd är omöjligt att ge, men de möjligheter som finns bör till Nr 78 varatas tills något annat kan komma i stället. Tisdagen den Med dessa ord yrkar jag, herr talman, bifall till utskottets hemställan. 13 maj 1975
Fortsatt giltighet av Herr talman! Det är nästan litet kusligt att lyssna till de reaktionära = dens.k. terroristlauppfattningar som fru Kristensson förde till torgs. Hon vill, i motsats gen till alla oss andra här, behålla de diskriminerande inslag i terroristlagen som man nu dess bättre är på väg att arbeta bort. Fru Kristensson säger att vi med alla medel måste skydda oss — alltså väl då även med de medel som står i direkt strid mot de rättstraditioner och rättsprinciper som rättsstaten bygger på. Det är beklämmande. Sedan reagerade jag när herr Nygren sade att det har skett en tillnyktring bland kritikerna av terroristlagen. Var är det tillnyktringen har skett? Kritikerna har varit nyktra hela tiden. Den som vinglar är i så fall regeringen, som nu tar ad notam de synpunkter som kritikerna har fört fram tidigare. Exakt det som vi i två år har kritiserat har man nu dess bättre tagit hänsyn till. Och jag känner inte den minsta skadeglädje utan är bara tacksam för det. Nu vill man alltså ha individuella rekvisita, man vill ta bort tvångsmedlen såsom brevläsning, telefonavlyssning och annat. Det är precis vad vi har sagt — man skall inte ha någon undantagslag utan ha bestämmelserna med i utlänningslagen. Detta med ”guilt by association” - att någon kan anses skyldig bara för att han tillhör en organisation som kan misstänkas ha de och de syftena strider, såsom riksåklagaren sade i ett remissyttrande, mot de rättsprinciper som vårt rättssamhälle bygger på. Att sådana bestämmelser tas bort är tillfredsställande. Det har vi hävdat hela tiden, och vi har inte behövt tillnyktra. Jag har kritiserat denna lag varje gång den diskuterats i riksdagen, och jag gör det även nu. Lagen är alltför utmanande mot våra rättsprinciper för att den skall kunna förlängas. Den har dessutom, såsom det sagts i debatten, visat sig vara ineffektiv — det framgick nu senast vid det kusliga dramat i Stockholm. Det hade vi också förutskickat. Terrorister kommer inte hit med en lapp på ryggen där det står att de är terrorister eller tillhör den och den organisationen. De kommer inte alls in under sitt rätta namn. Lagen har alltså inte haft någon effekt, och den är utmanande mot våra rättsprinciper. En sådan lag bör man lätt kunna avskaffa. Det vore kusligt om vi skulle låta oss skrämmas till att låna metoder från diktaturstaterna, vilket det här är snudd på. En person som heter Håkan Wiberg och som deltog i TV-programmet Pejling i går — han är icke att förväxla med riksdagsledamoten Håkan Winberg — skrev häromdagen någonting mycket bra i tidningen Arbetet. Han sade där att vi bör mäta välfärdssamhällets kvalitet bland dem som har det sämst ställt. Det är detta som är avgörande för hur långt vi kommit i vår välfärd. Rättssäkerheten skall vi mäta när vi bedömer de brottslingar som begått 35 de mest avskyvärda brotten, och dit hör förvisso terroristdåden. Hur vi behandlar terroristerna är ett mått på hur långt vi kommit i fråga om rättssäkerhet. Tyvärr måste man säga att ambassaddådet visar att vi kanske brustit i det avseendet - åtminstone när det gäller de händelser som utspelades efter själva dådet. Jag vill gärna, herr talman, betyga min högaktning för den läkare som i en tidningsintervju sade: ”På det här sjukhuset behandlar vi statsråd och terrorister lika.” Det låter mycket utmanande, men varje människa som tänker djupare måste inse att det är den enda riktiga principen när det gäller behandlingen av sjuka. Den principen skall naturligtvis tilllämpas även rättsligt. Det innebär att vi måste erkänna att vi för att skydda rättsstaten inte får använda metoder som strider mot rättsstatens principer. Dess bättre är vi på väg från detta, och jag säger än en gång att vi kritiker välkomnar detta. Just från rättssäkerhetssynpunkt är det emellertid angeläget att man snarast avskaffar terroristlagen. Herr talman! Jag har den uppfattningen och yrkar sålunda bifall till reservationen.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Sjöholm inte har någon enda synpunkt på hur vi i vårt land skall skydda oss mot terrordåd. I stället behagar han kalla det för reaktionärt att det läggs fram förslag som innebär att vi får största möjliga skydd för dem som bor i vårt land mot sådana här terrordåd utan att man för den skull åsidosätter rättssäkerheten.
Herr talman! Jag har hänvisat, fru Kristensson, till den promemoria och den omarbetning av terroristlagen som skall komma. Jag har ännu inte sett denna promemoria, men om man tagit hänsyn till vår kritik blir den sålunda hygglig. Det förslaget kommer jag i så fall att yrka bifall till. Vad jag kallade reaktionärt var att man nonchalerar den asylrätt vi har och vill utvisa människor som vi vet blir om inte avrättade — ehuru det också kan tänkas — så i varje fall straffade för sina politiska åsikter. Vi skulle alltså strunta i den asylrätt som vi är stolta över och som vi bör slå vakt om. Det kallar jag för reaktionärt, och det är det rätta uttrycket.

Det var om de kritikerna jag i dag sade att de hade nyktrat till. Huruvida herr Sjöholm vill räkna sig till dem eller inte kan inte jag avgöra. Till de kritiker som önskade att ganska snart få en justering Nr 78 av lagstiftningen och en anpassning av den till de möjligheter som ut Tisdagen den vecklingen kunde ge vågar jag påstå att vi väl i stort sett alla vill hänföra 13 maj 1975 oss — jag vill gärna räkna mig själv till dem. Men detta kan man knappast I kalla för kritik — det är en önskan om åtgärder som jag hoppas vi så Fortsatt giltighet av småningom skall kunna bli helt överens om.
Herr talman! Jag tycker att herr Sjöholm tar förvånansvärt lätt på de här frågorna. Nu säger han till slut att han ämnar yrka bifall till ett förslag som han samtidigt säger sig inte ha sett.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att fru Kristensson begrep att jag skulle yrka bifall till förslaget om det överensstämmer med min mening när det ligger på riksdagens bord. Det trodde jag inte att jag behövde förklara närmare. Jag tar inte lätt på de här frågorna. Jag tar mycket allvarligare på dem än fru Kristensson. De handlar om en rättsprincip som är ytterst allvarlig och som gäller hur man behandlar människor. Jag tycker att vi skall mäta rättssäkerheten efter hur vi behandlar de brottslingar som gör de mest avskyvärda brotten. Fru Kristensson menar att man skall kunna vidta sådana drastiska åtgärder som telefonavlyssning, brevcensur och kroppsvisitation mot en person som icke är misstänkt för något brott, för det är vad terroristlagen medger. Det är att ta lätt på de här frågorna. Och det är fru Kristensson som gör det —- inte jag.

Herr talman! Det kanske inledningsvis bör sägas att jag inte har något att invända mot den proposition som behandlas i detta utskottsbetänkande. Jag tycker det är helt riktigt i och för sig att datainspektionen har befogenhet att vid utövandet av sin tillsyn enligt datalagen också få utdrag ur det allmänna kriminalregistret. Men jag har tyckt det vara lämpligt att ändå till betänkandet foga ett särskilt yttrande för att därmed peka på ett problem, som jag tycker känns alltmer aktuellt, nämligen att de så väldigt känsliga polisoch kriminalregistren utlämnas med personnummer till statistiska centralbyrån och nu även till datainspektionen. Uppgifterna får alltså successivt en vidare spridning. Annars har målsättningen varit att man när det gäller så känsliga register strikt skall begränsa kretsen av personer som får ta del av dem. Det skall finnas noggranna gallringsbestämmelser osv. Jag har i mitt särskilda yttrande angett att jag tycker att tiden nu är inne att överväga om man inte som en tänkbar lösning på detta problem borde anförtro rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen att själva statistikbehandla detta material, så att man inte i onödan sprider informationen. Jag menar att sådana överväganden bör kunna äga rum ganska snart. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag håller med fru Kristensson om att uppgifterna i polisoch kriminalregistren är känsliga och självfallet skall hanteras med allra största varsamhet. Vad det är fråga om i regeringens proposition om en ändring i lagen om allmänt kriminalregister är att datainspektionen, som fru Kristensson framhöll, skall få möjlighet att fullgöra sin tillsyn. Den har ju till syfte att förebygga otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet. Det nu aktuella lagförslaget innebär att någon begränsning inte skall gälla för datainspektionens rätt till uppgifter från kriminalregister. Denna rätt torde datainspektionen inte ha nu trots de bestämmelser om tillsyn som finns i datalagen. Jag tror för min del att det är riktigt att datainspektionen har rätt till de här uppgifterna för att kunna fullgöra sin skyldighet på rätt sätt. Som sägs i propositionen ligger det i sakens natur — det vill jag understryka — att inspektionens rätt till utdrag endast får utnyttjas i samband med den tillsyn inspektionen utövar enligt datalagen av år 1973. Jag instämmer i fru Kristenssons yrkande om bifall till justitieutskottets betänkande.

Herr talman! De föreslagna nya transplantationsoch obduktionslagarna rör delvis vid frågor som för många människor är utomordentligt känsliga och tränger väldigt djupt. Det handlar i mycket hög grad om känsloupplevelser och om personliga reaktioner. Det är därmed också områden som kräver en stor varsamhet när vi skall hantera dem i form av lagstiftning. Riksdagen och dess utskott har alltid också tagit på de här frågorna med stort allvar och med stor varsamhet.

Årets utskottsbehandling som nu knyts till propositioner, inte som tidigare enbart till motioner, är inget undantag från den regeln. Socialutskottet tar lika allvarligt och lika varsamt på problemet i år som tidigare. Men på några punkter är enligt min mening varken lagförslagen eller de kommentarer som ges i utskottets betänkande riktigt till fyllest för att nå det syfte om vilket vi är överens. Det gäller dels frågan om hur det skall få förfaras med levande foster i en abortsituation, dels frågan om inskränkningar i vissa avseenden av rätten att företa obduktioner. Vi hade förra året anledning att behandla frågan om forskning på Ievande abortfoster. Utbildningsutskottet, som den gången hade ärendet, såg också allvarligt på frågan. Jag som motionär hade ingen anledning att driva frågan längre än jag hade gjort i motionen. Jag kunde nöja mig med den behandling den hade fått i utskottet och därmed också i riksdagen. Nu har samma fråga kommit att aktualiseras igen i samband med transplantationslagen. Då är det väldigt angeläget att inte något av det som vanns vid förra årets riksdagsbehandling, som otvivelaktigt var positiv, avsiktligt eller oavsiktligt tas tillbaka. Det finns enligt min mening litet risk för att så skall kunna ske med utskottets skrivning. Det är ganska klart att vi i dag inte har någon riktigt tillfredsställande definition för vad som skall menas med en levande människa, ett barn, i de i och för sig onormala situationer som vi nu talar om. Det finns en bestämmelse i folkbokföringsförordningen som säger att ett foster som andas eller företer andra livstecken oavsett hur tidigt det är fött eller som föds dött efter minst 28 havandeskapsveckor skall betraktas som ett barn och antecknas som en nyfödd människa. Den definitionen räcker inte i dag, och det måste vara uppenbart att bestämmelsen i dag inte heller kan följas fullt ut. Ett foster som tas fram vid en abort tidigare än den 28:e havandeskapsveckan och som företer någon form av livstecken behandlas i verkligheten inte som ett nyfött barn och antecknas inte som ett sådant. Detta sker faktiskt inte; och avsikten var ju inte heller att det skulle bli något barn. Självklart är gränsen svår att dra. I den motion som väcktes vid riksmötets början av fru Jacobsson tas frågan upp med en hovsam begäran om utredning och översyn av de definitioner vi har och behöver ha. Herr Åkerlind och jag har i en reservation föreslagit bifall till den motionen. Jag tror att en sådan utredning kommer att bli nödvändig. Mycket allvarliga etiska skäl talar för en översyn av dessa begrepp, och fru Jacobsson har i sin motion visat att det också finns viktiga juridiska skäl. Det kan uppkomma situationer då det är alldeles nödvändigt att klart fastslå huruvida man har att göra med ett människoliv, om än mycket kortvarigt, eller inte. En formulering i utskottsbetänkandet som kommer tillbaka på ett par ställen och som har förekommit även tidigare har något oroat mig. Utskottet talar om levande, men icke livsdugliga abortfoster. Det är väl inte meningen, men det kan läggas en ganska kuslig innebörd i den formuleringen — levande, men icke livsduglig. Vad är det egentligen? Om man ser till livets slutskede uttrycker formuleringen ingenting annat än själva döendet. En levande, men icke livsduglig människa är en döende människa — inte någonting annat — som inte kan förmodas fortsätta leva men som lever i detta nu. Därmed är det en väldigt otillfredsställande formulering — levande, men icke livsduglig. Den skulle kunna ge upphov till oklarheter vid tillämpningen av den lag vi behandlar. Skall ett abortfoster — som många vill kalla ett barn —-, som för ögonblicket faktiskt lever men som vi förmodar eller t.o.m. vet inte kommer att överleva, inte behandlas som ett människoliv? Som transplantationslagen här föreligger innebär den, såvitt jag förstår, inte något skydd och inte någon rättssäkerhet för denna individ.

Vi vet ju att möjligheterna att rädda tidigt födda barn, oavsett om de är spontant födda eller resultatet av en abort, inte bara till ett kortvarigt liv utan till livsduglighet, ökar för snart sagt varje år. Den gamla 28 veckorsgränsen är alltså helt enkelt inte aktuell längre utan måste ersättas av en annan. Jag vill, herr talman, inte fördjupa mig för mycket i dessa besvärliga frågor, men jag vill yrka bifall till reservationen 1, som alltså förordar en utredning om livsbegreppet för foster eller nyfödda barn. Likaså vill jag yrka bifall till reservationen 2, som talar om utnyttjande av foster för forskningsändamål. Det är alltså den fråga som behandlades förra året. Jag vill vara säker om att ingen av de garantier som faktiskt skapades genom själva behandlingen av motionen förra året på något sätt tas tillbaka. Även där är det samma gränsdragning som känns besvärande, nämligen orden ”levande men ej livsduglig”. Det är också glidande formuleringar —- jag tror gärna oavsiktligt — i utskottsbetänkandet som gör att man kan befara att det i tillämpningen blir möjligt att göra saker som vi egentligen inte vill skall kunna göras. Här görs alltjämnt en skillnad mellan forskning som bedrivs med ekonomiskt stöd av våra forskningsråd — och över huvud taget av det svenska officiella forskningsväsendet — och annan forskning. Kraven på etisk prövning av varje forskningsuppgift för sig är inte desamma oberoende av vem som finansierar eller vem som leder forskningsarbetet.

I en annan motion, väckt i samband med propositionen om transplantationslag, har föreslagits att det alltid skulle krävas tillstånd av modern, innan ett aborterat foster används för vad som i lagen kallas ”annat medicinskt ändamål”. Utskottet har inte funnit det nödvändigt — jag har däremot funnit det nödvändigt, eftersom frågan på det här sättet kommer upp — att utvidga problemet till att åter gälla hela frågan om forskning på levande men ej livsdugliga foster, varmed jag alltså inte kan förstå annat än levande men döende människor. Vi har i reservationen 2 begärt en noggrann kartläggning av alla frågor rörande behandlingen av aborterade foster, och förslag till åtgärder till skydd för moderns och fostrets integritet i abortsituationer. Jag är medveten om att problemet har kvantitativt minskats genom den nya abortlagen. Antalet sena aborter måste rimligen gå ned genom att vi får fler tidiga aborter, och det är bra. Men det innebär inte att de sena aborterna upphör och aldrig mer kommer att göras, för även mycket sena abortingrepp kan bli nödvändiga av medicinska och andra skäl och kommer då och då att utföras. Då står vi fortfarande, om också i ett något mindre antal fall, med samma problem: Vad skall ske med ett foster som efter en abort visar livstecken, alltså är levande men ej livsdugligt? Alltjämt är den frågan inte klarlagd, och jag vill därför yrka bifall till reservationen 2. När det gäller obduktionslagen har herr Åkerlind och jag också en reservation som syftar till att något inskränka det antal fall i vilka obduktioner skall kunna få göras utan att den avlidne i livstiden eller närstående efter dödsfallet har gett sitt tillstånd. Vi menar att det faktiskt förekommer i rätt stort antal något som skulle kunna kallas okynnesobduktioner, onödiga obduktioner. Vi vet också att det för många människor är otrevligt, de finner det stötande, att man i onödan skall handskas —- såsom många upplever det — brutalt med en nyss avliden människas kropp. I lagen föreslås att obduktion alltid skall kunna genomföras, oavsett om tillstånd har kunnat inhämtas eller inte, om det gäller att fastställa dödsorsaken. Självfallet finns det fall när detta är alldeles nödvändigt, men de viktigaste av de fallen är över huvud taget inte berörda av den här lagen. Det finns en särskild lag som reglerar när och hur rättsmedicinska obduktioner skall ske. När det alltså föreligger misstanke om att ett brott ligger bakom dödsfallet skall alltid obduktion ske, och sådana fall berörs över huvud taget inte av den här föreslagna lagen. Men den här lagen ger möjlighet att nästan alltid göra en obduktion utan att man har fått den avlidnes eller närståendes tillstånd. Man kan nämligen alltid säga att en dödsorsak inte är hundraprocentigt och slutgiltigt fastställt. I de fall där det inte alls finns någon misstanke om brott eller något annat liknande skäl att absolut hundraprocentigt och slutgiltigt få dödsorsaken fastställd menar vi reservanter att man kan nöja sig med ett mer summariskt fastställande. Förlåt, herr talman, om jag uttrycker mig medicinskt något dilettantiskt, men om den omedelbara dödsorsaken hos en gammal människa, som har tynat bort långsamt, helt enkelt är hjärtstillestånd — hjärtat stannar och så är man död — är det för praktiskt bruk, och när ingen misstanke förekommer om något som helst otillbörligt, i och för sig en alldeles tillräcklig beskrivning av dödsorsaken, enligt min mening. Det behövs inte mer. Men självfallet kan läkaren fråga sig: Vad beror det på att hjärtat stannat just då och inte någon dag senare? Var min diagnos, som jag arbetat efter, alldeles riktig? Det vill jag gärna ha bekräftat. — Så görs en obduktion, och man har alltså enligt den föreslagna lagen rätt att göra den obduktionen även om den avlidne inte gett sitt tillstånd till det. Vi reservanter menar att detta är onödigt.

Vet man alltså att den avlidne inte önskade att obduktion skulle ske eller att de anhöriga inte önskar detta, skall man inte annat än på betydligt mer tvingande grunder än propositionen föreslår ha rätt att genomföra en obduktion. Det är bara den ändringen i lagen som vi har velat förorda. Jag yrkar, herr talman, också bifall till reservationen 4.

Herr talman! Herr Carlshamre sade inledningsvis att detta är känsliga frågor, som man skall behandla med all varsamhet, och jag instämmer helt i den synpunkten. Jag vågar försäkra kammaren att utskottet när det gäller behandlingen av både frågan om den nya transplantationslagen och vissa andra spörsmål försökt följa en mycket klar linje, utan att på något sätt spetsa till frågeställningarna. Vi har i stället försökt balansera dessa så långt det över huvud taget varit möjligt. Jag tror att det är mycket värdefullt att utskottet varit genomsyrat av en sådan anda. Jag är angelägen om att betona den enighet som utmärker förslaget i dess helhet. Det är riktigt att utskottet i några avseenden skiljer sig åt i detta betänkande, men det gäller egentligen mera periferiska ting. Dessa är visserligen i och för sig allvarliga — det vill jag gärna betona —- men när det gäller de stora linjerna i den nya transplantationslagen är utskottet helt enigt, och det tycker jag är en styrka som det finns all anledning att peka på. Utskottet anser att förslaget till ny transplantationslag skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling inom transplantationskirurgin. Förslaget innebär att vi harmoniserar vår lagstiftning med vad som skett i Danmark och Norge. Frågan har varit föremål för en utredning inom socialdepartementet innan den nu har kommit på riksdagens bord. Vi har också i betänkandet behandlat frågan om en ny obduktionslag. Även i det avseendet är vi i stort sett eniga. Herr Carlshamre har nyss redovisat en reservation, men också den avser endast en speciell detalj i lagstiftningen. Transplantationslagen innebär alltså en reglering av de förhållanden som skall gälla då material från levande eller avliden person får tas och överföras till annan person. Lagen innehåller bestämmelse om att opariga organ som hjärta, lever och bukspottkörteln inte får tillvaratagas från levande givare. Erfarenheterna från transplantation av dessa organ har också visat sig mindre goda. En färsk undersökning som gjorts i Amerika visar detta. Av 33 hjärttransplantationer som utfördes 1973 var i åtta fall patienterna i livet den 1 januari i år. Genomförandet av levertransplantationer har visat sig förenat med betydande svårigheter och en hög dödlighet bland de opererade. Bukspottkörteln är också mycket svår att transplantera, och bara i något fall har patienten överlevt en operation. Njurtransplantationerna är de som lyckats bäst, och utan tvivel är det så att transplantationskirurgins utveckling i detta avseende räddat många människors liv. En forskning pågår över hela detta vida fält, och ytterligare framsteg kommer med all säkerhet att göras. Vi hälsar tillkomsten av den nya transplantationslagen med tillfredsställelse och uttrycker en förhoppning om att den kommer att ge många människor, som annars skulle haft svårt att kunna leva vidare, möjligheter till ett fortsatt liv. I fortsättningen tänker jag inte ge mig in på några kommentarer av lagens bestämmelser utan nöjer mig med att säga några ord om de reservationer som har fogats till utskottsbetänkandet. I reservationen 1 har herrar Carlshamre och Åkerlind yrkat bifall till en motion som rör behandlingen av aborterade foster. Utskottet kan inte finna någon anledning att begära en utredning om livsbegreppet för foster/barn. Utskottet har redovisat de bestämmelser som gäller i brottsbalken och åberopat den allmänna läkarinstruktionen, som talar om att en läkare är skyldig att efterleva bestämmelsen om vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessutom hänvisar jag till folkbokföringsförordningen, som slår fast att med barn avses nyfödd som efter födelsen andas eller visar andra livstecken samt dödfödd som avlidit efter 28:e havandeskapsveckan. Herr Carlshamre gjorde en utläggning i den frågan, där han pekade på vissa svagheter som han ansåg sig ha funnit i utskottets skrivning. Jag vill hävda att den skrivning som utskottet har stannat för täcker det väsentliga. Herr Carlshamre var inne på svårigheten att formulera någon annan skrivning, och jag håller honom räkning för att han —- som ändå har en mycket betydande formuleringsskicklighet — inte kan finna någon annan formulering. Det tycker jag också säger någonting om hur svårt det är att göra klarare definitioner i det här avseendet. I reservationen 2 säger herrar Carlshamre och Åkerlind: ”Det bör emellertid uppmärksammas att annan användning av aborterade foster än för forskningsändamål,t.ex. för läkemedelsframställning, inte alltid prövas på samma sätt.” Det tror jag är ett tämligen obevisat påstående. När reservanterna hänvisar till vad utbildningsutskottet anförde 1974 om ej livsdugliga foster vill jag peka på vad socialutskottet understryker på s. 9, nämligen ”att experiment på levande foster --—- inte står i överensstämmelse med vedertagna etiska normer och inte kan tolereras i vårt samhälle”. Efter den 1 januari 1975, tillägger utskottet, har i anslutning till den nya abortlagens tillkomst förutsättningarna för forskning på livsdugliga foster bortfallit ur lagen. Jag tycker det är angeläget att man slår fast just detta. Reservationen 3 av herr Åkerlind har inte berörts av herr Carlshamre, eftersom han inte finns med som undertecknare. Jag skall kommentera också den reservationen, även om inte någon talare för den har uppträtt ännu. Herr Åkerlind tar här upp dödsbegreppet och vill att frågan om ett nytt sådant skall behandlas i utredningen om sjukvården i livets slutskede. Detta problem behandlades förra året, då utskottet begärde en utredning just om sjukvården i livets slutskede. Riksdagen avvisade då propåerna om införande av ett nytt dödsbegrepp. Vi gör det lika kategoriskt i år också. När reservanten säger att det är angeläget att förutsättningar skapas för en gynnsam utveckling inom transplantationskirurgin använder han exakt samma formulering som utskottet självt. Men utskottet kan inte finna att det är nödvändigt att införa ett nytt dödsbegrepp för att åstadkomma de förutsättningarna. Humanitära och sjukvårdsadministrativa skäl skulle också, enligt reservationen, tala för ett nytt dödsbegrepp. Det avvisar jag bestämt. Sjukvårdsadministrativa skäl får aldrig anföras för att vi skulle införa ett nytt dödsbegrepp. Vad som är humanitärt i ett visst fall skall inte avgöras lagstiftningsvägen. Det måste alltid avgöras av den läkare som är ansvarig för behandlingen. De önskemål som möjligen kan ligga bakom motionen och reservationen är enligt utskottets mening redan nu tillgodosedda. I socialstyrelsens cirkulär från 1973 om behandling vid totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionen slås det fast att vederbörande läkare skall handla efter vad vetenskap och beprövad erfarenhet bjuder. Det är följaktligen läkaren som har avgörandet i en sådan situation. Det behöver för den skull inte införas något nytt dödsbegrepp i svensk lagstiftning. Reservationen 4 gäller förslaget till ny obduktionslag. Reservanterna vill ha en viss ändring i lagen. För min del hänvisar jag till vad utskottet anfört, nämligen att det är angeläget att största hänsyn tas till den avlidnes och nära anhörigas uppfattning i obduktionsfrågan. Utskottet anser att det behövs särskilda regler för detta. När det gäller obduktioner för att fastställa dödsorsaken är det allmänt accepterat att obduktion skall ske oavsett vilken inställning de anhöriga eller den avlidne haft. Utskottet anför också att det är självklart att det i lagen medgivna undantaget från principen om hänsynstagande till uttalade önskemål att obduktion ej skall ske måste behandlas restriktivt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den lag som vi här behandlar gäller inte bara transplantationer av organ från levande eller död till en annan människa, utan också användningen av kroppsdelar från en levande eller död till vissa medicinska ändamål. Med anledning därav har jag i motionen 1898 bett utskottet klarlägga om denna lag också är tillämplig när ett ägg tas ut ur en kvinnas kropp för att befruktas på laboratoriet och sedan inplanteras i en annan kvinnas kropp. Denna typ av operation är nämligen fullt görlig. Det är inte säkert — åtminstone vet inte jag säkert - om den redan har utförts i Sverige, men jag vet att sådana operationer har rapporterats från England. Eftersom jag sedan flera år försökt få riksdagen och socialstyrelsen att uppmärksamma de sociala och juridiska följderna av vissa vetenskapens framsteg, är jag glad att kunna notera att socialutskottet denna gång uttryckligen sagt ifrån att transplantationslagen är tillämplig på denna sorts operation. Den kommer alltså att omgärdas av juridiska former, som upprättar något av ett rättsförhållande för det barn som på så sätt kan komma att födas av en annan moder än sin egen. I samma motion har jag begärt att utskottet skulle reglera ett annat förhållande, nämligen det då ett foster som tagits fram vid legal abort används för experiment innan det dör eller rättare sagt dödas. Jag har föreslagit att kvinnan i detta fall skulle lämna sitt tillstånd, eftersom fostret ju enligt svensk lag betraktas som en del av hennes kropp och hon då bör ha samma rätt att bestämma över det som över varje annan kroppsdel som med hennes vilja avlägsnas från henne. Här har utskottet ansett att man inte får förutsätta att kvinnan anser det stötande om hennes aborterade foster används på detta sätt, och man behöver därför inte begära hennes tillstånd varje gång. Däremot skall man respektera hennes önskan om att inte nyttja fostret till experiment, ifall hon särskilt uttrycker en sådan önskan. Jag noterar denna respekt med en viss tillfredsställelse, särskilt som jag genom studier i facklitteraturen är väl bekant med hur sådana experiment kan gå till och inte är övertygad om att kvinnor i allmänhet finner dem alldeles naturliga. Nu har de alltså en oemotsäglig rätt att förbjuda dem, om de så önskar. Vidare har utskottet uttryckligen sagt ifrån att transplantationslagen skall gälla för vad utskottet kallar ”material från nyfödda som efter abortingreppet andats eller visat andra livstecken men sedan avlidit”.

Detta är ordagranna citat ur vetenskapliga uppsatser — inte från i år utan något tidigare — som redogör för experiment på levande foster. Om man inte utan kvinnans tillstånd får använda bitar av sådana foster till vetenskapliga ändamål kan man ju inte heller gärna få använda hela fostret. Enligt utskottets mening krävs då socialstyrelsens tillstånd och att anhörig underrättas före ingreppet.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

Herr talman! Jag hade två krav i den motion som jag väckte med anledning av propositionen 50. Mitt ena motionskrav gällde en detalj, låt vara en viktig sådan. Det var inte helt klarlagt i propositionen om s.k. mindre ingrepp innefattade rätten att tillvarata hornhinna för transplantationsändamål. Jag menade inte att ingreppet borde stå uttryckligen angivet i själva lagtexten — inget sådant mindre ingrepp har specificerats i den mening i 1§ som gäller vad lagen inte omfattar, alltså undantagen från lagen. Jag tycker att det räcker med den preciserande kommentar som utskottet gjort. Jag betraktar den som ett bifall till motionen på denna punkt och alltså inte som det avstyrkande som utskottet av någon anledning har satt som slutkläm på betänkandet. Mitt andra krav var något mera vittsyftande, dock inte så vittsyftande som utskottet har uppfattat det. Det gällde möjligheten att tillvarata vitala organ för transplantation innan blodceirkulationen helt upphört. Från experthåll har med all rätt riktats kritik mot de förhållanden som transplantationskirurgin hittills ofta har tvingats arbeta under. När cirkulationen upphört förstörs organ och vävnader mycket snabbt, och det är många organ som förstörs just genom att man inte hinner ta dem till vara i tid. Personligen anser jag att tiden är mer än mogen att tillämpa hjärndödsbegreppet i dessa speciella fall, alltså då det är fråga om att tillvarata organ för transplantation. När man konstaterat att det föreligger ett ”totalt och oåterkalleligt bortfall av hjärnfunktionerna” finns det ingen praktisk eller humanitär motivering för att dröja med ingreppet till efter det sista hjärtslaget. Dödsprocessen är där oåterkallelig, och sedan man med säkerhet fastställt att fortsatta livsuppehållande åtgärder skulle vara meningslösa borde dessa ingrepp vara uttryckligen tillåtna. Jag yrkade inte nu i motionen på att hjärndödsbegreppet skulle införas efter hela linjen, även om jag anser att tiden är mogen också för detta. Det finns — och det har Göran Karlsson påpekat nu och ofta tidigare — andra aspekter på hjärndödsbegreppet, bl.a. de juridiska och naturligtvis även de humanitära. Vi har också hela frågan om rättssäkerheten med i bilden. Jag skall inte behandla detta nu — i debatten om dödsbegreppet den 30 oktober förra året redogjorde jag för min uppfattning som — det vill jag påpeka — stämmer bra överens i stort sett med den som utskottets ordförande har. Men för att tillgodose transplantationskirurgins — och därmed ett stort antal kroniskt sjukas — behov krävs det inte nödvändigtvis något nytt dödsbegrepp. Det räcker med en sådan tillämpning av lagen att hjärtdödsbegreppet inte står i vägen för en rationell behandling av sjuka människor. Det är detta det gäller: att transplantationskirurgin, som i vårt land är utomordentligt högt utvecklad, kan fungera fullt ut till gagn för sjuka människor, som annars i många fall — utan transplantation —- är dömda att dö i förtid och alldeles i onödan.

Herr talman! Jag har tagit upp ett par frågor som berör döden och som herr Takman också nyss var inne på. Jag tycker att de båda motionsyrkandena i år har fått en avsevärt mer välvillig behandling i utskottet än tidigare. Den första frågan gäller patientens rätt att vid fall av grav hjärnskada avstå från livsuppehållande insatser med hänvisning till tidigare dokumenterad viljeyttring. Utskottet avvisar där först tanken men kommer senare igen och säger då att ”utredningen är oförhindrad att ta upp det av motionären aktualiserade spörsmålet därest utredningen under arbetets gång skulle finna att frågan närmare bör övervägas”. Det är således en öppen dörr för utredningen att gå in på motionens yrkande och pröva det. Jag anser att det är en positiv skrivning. Den i fjol beslutade utredningen om livsuppehållande insatser i livets slutskede, som det här gäller, utvidgades då till att omfatta inte bara patienter med grav hjärnskada utan också andra som lider av obotlig sjukdom. Den utvidgningen syns mig fortfarande vara omotiverad. Det är klart att man kan vara intresserad av en kartläggning av livsuppehållande insatser, men gäller det den seriösa frågan om patientens medbestämmanderätt i behandlingshänseende är det vidgade utredningsuppdraget överflödigt. Alla rättskapabla patienter har ju redan denna medbestämmanderätt. Ingen av dessa patienter kan mot sin vilja tvingas till en operation eller någon annan behandling. Det är bara den permanent medvetslöse, den av grav hjärnskada drabbade, som inte kan nyttja denna sin mänskliga frioch rättighet. Därför måste detta ske på annat sätt, förslagsvis genom tidigare dokumenterad viljeyttring. De av grav hjärnskada drabbade befinner sig alltså i en helt annan situation än alla andra patienter, och argumentet om olägenheterna med viljeyttringens bindande verkan är inte relevant. Den gravt hjärnskadade patienten kan inte och kommer på grund av sitt permanenta medvetslöshetstillstånd inte att kunna reflektera över sin situation längre. Jag vill hänvisa till de tunga remissinstanser som gick på utredningslinjen i fjol och som anslöt sig till motionärens yrkande. Justitiekanslern sade att de frågor av juridiskt intresse som berörs i motionen är av den arten att de närmare bör utredas. Också den opinion som kommit till uttryck i hithörande frågor visar att det föreligger ett mera allmänt behov av att få dessa spörsmål klarlagda, sade JK. Svea hovrätt yttrade: På av motionären anförda skäl förtjänar det övervägas under vilka förutsättningar samtycke till avbrytande av livsuppehållande behandling bör tillerkännas juridisk betydelse. Härtill kommer att intresset från allmänhetens sida synes stort för den i motionen behandlade frågan. På grund av det anförda anser hovrätten att den i motionen begärda utredningen bör komma till stånd.

Jag tycker, herr talman, att man skall ha mycket starka skäl för att inte i varje fall utreda dessa frågor. Det gäller också dödsbegreppet. Jag finner personligen, liksom herr Takman, tiden mogen för att införa hjärndödsbegreppet. Men vad som yrkas är inte ett införande nu utan en utredning. Jag tycker det skulle vara besvärande att gå förbi en utredning av dödsbegreppet när man redan har tillsatt en utredning som skall undersöka vårdinsatserna i livets slutskede. Det är ofattligt, herr talman, att socialutskottet liksom socialstyrelsen år efter år inte vågar uttrycka i ord vad man demonstrerar i handling. John Takman har emellertid utvecklats sedan i fjol, och det hedrar honom. I fjol undvek han att rösta för utredning av dödsbegreppet. I år har han omvänt sig till hälften. Jag hoppas att han medan livet varar gör det på flera områden, för resten. Nu vill han i varje fall ha infört hjärndödsbegreppet för att främja transplantation. Men det blir väl ändå en orimlig situation att ha olika dödsbegrepp för olika människor. Det bidrar till förvirring och osäkerhet hos allmänheten. Herr Takman har samma åsikt som kommer till uttryck i socialstyrelsens bekanta cirkulär av år 1973. Men herr Takman är hederligare och sakligare. Men just därför framstår hans yrkande som desto mer motsägelsefullt. Han tar bort den dimridå som socialstyrelsen har lagt över ärendet, och därmed framstår också motsägelsen i att laborera med två dödsbegrepp desto tydligare. Socialutskottet och socialstyrelsen med sitt famösa cirkulär av år 1973 tassade som sagt runt den heta frågan och vågade inte komma ut med språket — något som skulle rensa luften. Socialstyrelsens cirkulär rekommenderar läkarna att inställa all behandling när hjärnfunktionerna helt bortfallit. Det är korrekt att patienten behandlas som död. Vid döden avbryter man terapeutiska åtgärder. Men varför vill man inte säga som det är, och som man i handling visar att det är, nämligen att en sådan patient är död? Reellt betraktar man patienten som död men formellt som levande. Visst finns det många problem i samband med införandet av ett hjärndödsbegrepp — rättsliga, emotionella och andra — men problemen blir ju också allt fler i vad gäller hjärtdödsbegreppet. Andningsoch hjärtstillestånd är som bekant i fler och fler fall rakt inte dödskriterier. Finns det ännu så länge inte majoritet i riksdagen för detta motionsyrkande, så finns det i vart fall en nästan entydig uppfattning inom den medicinska sakkunskap som sysslar med de här frågorna. Man är ganska överens, både om motionens väsentliga yrkande och om socialstyrelsens ofattliga ambivalens, för att nu uttrycka sig lindrigt. Men jag ser också något positivt i utskottets uttalande beträffande motionen om utredning av dödsbegreppet i år. Även i denna del finns det en dörr på glänt, tycker jag.

Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall, i första hand till reservationen 3 av herr Åkerlind och för övrigt till de reservationer som är signerade av moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet.
Herr talman! Herr Werners i Malmö anförande ger egentligen inte anledning till några längre kommentarer; det är bara ett par små saker som jag vill ta upp. Han säger i en replik till herr Takman att denne är hederligare och sakligare än socialstyrelsen. Jag tycker inte, herr Werner, att det finns anledning att uttala sig på det sättet i kammaren! Ingen kan säga att socialstyrelsens inställning till dödsbegreppet är vare sig ohederlig eller osaklig. Skall man finna osakligheter, får man nog söka dem någon annanstans, herr Werner, än hos socialstyrelsen. Sedan säger herr Werner att de tunga remissinstanserna hade följt hans linje — han läste upp en del av den redovisning av remissbehandlingen förra året som socialutskottet gjorde. Det är klart att det fanns en del remissinstanser som anslöt sig till den linje som herr Werner åberopar, men de tyngsta instanserna följde den väg som socialutskottet anvisade. Riksdagen sade förra året nej till herr Werners utredningskrav. Jag hoppas att riksdagen också i år skall ha samma inställning. Som ett bevis för socialutskottets seriösa behandling i fjol av frågan om dödsbegreppet kanske det ändå kan sägas, att det betänkande som utskottet då skrev har blivit direktiv för den utredning som tillsatts för att kartlägga situationen när det gäller sjukvården i livets slutskede.
Herr talman! Det är en underlig situation om jag nu skall behöva försvara herr Takman — han kan förvisso tala för sig själv. Herr Takman anger i klartext vad han menar, nämligen att om man har anledning att inställa terapeutiska åtgärder vid fall av total hjärnnekros skall man också acceptera ett hjärndödsbegrepp. Det är en saklighet som jag tycker är värdefull i det sammanhanget. Sedan säger herr Karlsson i Huskvarna att de tyngsta remissinstanserna har stannat på utskottets sida. Jag undrar vilka de är. Är det månne Stockholms domkapitel? Det finns bara två remissinstanser kvar som jag inte har refererat till — Stockholms domkapitel och socialstyrelsen. Socialstyrelsen är emellertid sedan flera år part i målet. Jag tycker därför att man skall ta större hänsyn till de juridiska instanser som jag har åberopat och till Sveriges läkarförbund.

Herr talman! Jag skall inte sätta i gång en debatt med herr Werner i Malmö -— jag har verkligen stor förståelse för hans synpunkter i dessa frågor. Men jag vill betona — jag tror att jag har gjort det tidigare — att vi här rör oss på ett fält där det är ytterligt svårt att formulera en lagtext och lika svårt att i kommentarer precisera var gränsen för det tillåtna och korrekta går. Den heltäckande formuleringen i allmänna läkarinstruktionen att handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet har visat sig vara mycket bättre än en lång lista över vad som är tillåtet eller inte tillåtet i medicinsk verksamhet.

Herr talman! Herr Takman säger med all rätt att det är svårt att formulera en lagtext och dra de gränser som är nödvändiga. Men just därför föreslår vi en utredning så att vi skall kunna avgöra om det går att finna en framkomlig väg i varje fall när det gäller den grupp som totalt har förlorat hjärnfunktionerna. Det är en ganska bestämt avgränsad grupp, och herr Takman vet bättre än jag att det nu kan fastställas med hundraprocentig säkerhet att funktionerna har upphört. Den gränsdragningen kan alltså inte vara så svår att göra i en lagtext.
Herr talman! Eftersom herr Werner i Malmö börjar sväva på målet så här i slutskedet av debatten tror jag det finns anledning att friska upp hans minne. Han berörde cirkuläret från socialstyrelsen 1973. Enligt det cirkuläret finns precis vad man behöver för transplantationskirurgins verksamhet. Utskottet skriver: ”Av cirkuläret framgår att all vidare behandling från medicinsk synpunkt är meningslös när sådant tillstånd konstaterats samt att en behandling i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet följaktligen inte kräver att ytterligare terapeutiska åtgärder vidtas eller att redan insatta åtgärder fortsätts.” När de skälen är för handen finns det följaktligen också möjlighet för läkaren att avbryta behandlingen. Vi har alltså redan nu tillräckliga möjligheter att handla på det sätt som bl.a. herr Takman efterlyst.
Herr talman! Jag tror att det kan vara skäl att påpeka att skillnaden i uppfattning när det gäller dödsbegreppet mellan å ena sidan herr Werner i Malmö och reservanten herr Åkerlind och å andra sidan majoriteten i socialutskottet kanske inte är så stor som det ibland kan förefalla. Vad herr Werner vill är att vi skall ha en utredning om ett nytt dödsbegrepp. Vad utskottet påpekar är att åtminstone till en del sådan utredning pågår. Herr Werner är missnöjd med utredningens direktiv och dess möjligheter att arbeta, och det är hans oeftergivliga rätt att vara det. Utskottsmajoriteten har närmast sett det så att vi tar detta som en etapp. Det gäller här svåra och känsliga frågor, och innan vi går vidare med nästa steg vill vi se resultaten av det nu pågående utredningsarbetet. Så mycket större än så är kanske inte skillnaden mellan oss, och då behöver vi kanske inte heller använda alltför skiljande ord. Sedan, herr talman, bara en reflexion till. Vi talar sedan några år ständigt om det eventuella behovet av ett nytt dödsbegrepp. Jag skulle hellre vilja vända på det och säga att det är ett livsbegrepp vi behöver. Vi behöver klara begrepp som säger när livet börjar och när det slutar. Det finns alltså ett samband mellan de olika frågor som vi diskuterat i anslutning till detta socialutskottets betänkande: de frågor som jag berörde för en stund sedan och de frågor som bl.a. herr Werner i Malmö och herr Takman nu senast talade om. Det finns en linje från livets begynnelse till dess slut. Vi talar om sjukvård i livets slutskede. Vad jag försökt göra gällande är att den respekt vi vill visa människan och människolivet i dess slutskede måste gälla även om detta slutskede i tiden kommer förfärligt nära begynnelseskedet. Jag tror att vi behöver klara ut båda de här sakerna. Då är det så, herr Werner och andra, att det nuvarande dödsbegreppet har åtminstone en förtjänst: det är alldeles entydigt i den meningen att när livet efter den definition — det vi kallar hjärtdöd — är slut, så är det ostridigt slut. Det finns ingen som hävdat att vi skulle behöva skjuta det formella dödsögonblicket ännu längre fram. Inget tvivel råder om att den som är förklarad död enligt hjärtdödsdefinitionen verkligen är död. Sedan kan man alltså — såsom herr Werner och många andra med honom gör, delvis säkerligen på mycket goda grunder — anse att man borde flytta den här tidpunkten tillbaka, att det vore riktigare att säga att döden i vissa fall inträtt något tidigare. Men det kan aldrig råda någon oklarhet om att den tidpunkt vi numera tillämpar är tillräckligt sen. Vi har i dag — och det var det jag tidigare talade om — inte någon motsvarande trygghet i den andra ändan av livet, för den tidpunkt när livet anses ha börjat. Vi har inte en tidpunkt som på samma sätt som hjärtdödsbegreppet är så absolut definitiv, att ingen kan hävda att det kanske borde sägas att livet började något tidigare än vi i dag räknar med. Det är därför jag ansett det nödvändigt både med hänsyn till de här besvärliga forskningsfrågorna och många andra komplikationer — juridiska, etiska och andra — att få ett klargörande på den punkten, som alltså enligt min mening är angelägnare och mer överhängande än att till äventyrs ändra definitionen på när livet skall anses vara alldeles slut.
Herr talman! Jag kan hålla med herr Carlshamre om att det är mycket viktigt att fastställa vad som är livets begynnelse och livets slut, men om vi får en utredning om hjärndödsbegreppet drar vi kanske den ena av dessa gränser på ett riktigare sätt än vi gjort hittills. Herr Carlshamres påstående att vid hjärtstillestånd är livet definitivt slut, det håller inte. I en mängd fall har man ju kunnat återuppliva hjärtverksamheten, och livet har kunnat fortsätta. Låt mig sedan säga till herr Karlsson i Huskvarna att jag vet vad det står i socialstyrelsens cirkulär, och just därför att det står som det står, nämligen att läkaren kan inställa sina terapeutiska åtgärder vid totalt bortfall av hjärnfunktionerna, bör man tala i klara verba och säga att detta kan man göra därför att man betraktar patienten som död. Det tycker jag är en hederssak att uttala.
Herr talman! Det viktigaste är ju, herr Werner i Malmö, att den behandling som läkaren ger skall ske på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är det som är det väsentliga vid läkarens handläggning av denna fråga.

Herr talman! I reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 8 har vi reservanter framhållit att effektiva åtgärder snabbt måste vidtas för att skapa förutsättningar för yrkesfiskarna att fortsätta inom sitt yrke under tillfredsställande grad av ekonomisk trygghet. I motionens syfte instämmer utskottet. Vi är alltså, oavsett om vi är med på utskottets skrivning eller på reservanternas, av den meningen att fisket skall bevaras, och därmed är vi eniga om målsättningen i den här frågan. Eljest hade troligen inte utskottsmajoriteten instämt i motionens syfte. Men enligt reservanternas mening räcker det inte med att instämma i motionens syfte och som det i betänkandet skrivs lämna motionen ”utan åtgärd, såvitt den ej kan anses besvarad med vad utskottet anfört”, utan vi anser att det krävs åtgärder och snabba sådana. Jag skall inte här ingående utveckla näringens ekonomiska läge. Det har skett i motionen. Att näringen är av vital betydelse vet vi — det är självfallet med tanke på folkförsörjningen och även sett från regionalpolitisk synpunkt. Dessutom är den en god rekryteringsbas för såväl sjöförsvaret som handelsflottan. När det sägs att den i motionen väckta frågan faller inom ramen för fiskeriutredningens uppdrag, så har jag inte kunnat finna detta i direktiven. Inte heller har tilläggsdirektiv lämnats som går ut på att de förslag som vi motionärer framställt ens skall prövas. Utskottet påtalar att det är en komplicerande faktor att en del av fångsterna landas i utlandet. Detta vill jag inte bestrida, men man kan för den skull inte sitta avvaktande och se hur den svenska fiskeflottan minskar, att båtar säljs och att fiskarna går i land för att finna sin utkomst på annat sätt, när den dåliga lönsamheten är orsaken till att de lämnar det yrke de helst vill arbeta i. Jag skall givetvis inte påstå att det inte gjorts insatser från statens sida för att hjälpa fisket. Då vore jag orättvis. Men åtgärderna har ej visat sig vara tillräckliga. Kostnadsutvecklingen har varit skrämmande för yrkesfisket. Utskottet säger sig inte veta om den föreslagna regeln är möjlig eller lämplig. Denna undran bör ej vara ett motiv för att avslå reservationen. Jag är övertygad om att det går att lösa problemen om viljan finns. I vår reservation säger vi att statsmedel på sätt som i motionen antytts eller på annat lämpligt sätt i erforderlig omfattning bör kunna tas i anspråk för att ge tillräcklig inkomstförstärkning. Därmed är inte uppbundet hur det skall ske. Men vår målsättning är att åtgärderna skall sättas in på den lättaste och rakaste vägen. Vi föreslår i motionen att statsmedel ställs till förfogande på samma sätt som f. n. sker beträffande mejerioch charkuteriprodukter. När förslag härom första gången framfördes avvisades även detta. Numera är det accepterat att man på detta sätt skall förbilliga baslivsmedel för konsumenterna. Därför bör det kunna gå även när det gäller fisket. Det borde inte vara uteslutet att denna fråga kan lösas utan att den går till fiskerinäringsutredningen. Denna har säkerligen tillräckligt med arbetsuppgifter för att skapa bättre villkor åt näringen på längre sikt. Då utskottet instämmer i motionens syfte borde det inte vara någon större självövervinnelse att nu i kammaren följa reservanterna i strävan efter snabba åtgärder. Vi har inte råd att förlora näringen eller att helt utmatta den. Det är på tiden att statsmakterna nu även i gärning visar sin så många gånger vid exempelvis fiskerisammankomster uttalade goda vilja. Min förhoppning är att en majoritet i kammaren har förståelse för den akuta situationen och vilja att snabbast möjligt lösa den.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

Herr talman! Utöver det att yrkesfisket är ett hårt och slitsamt jobb är det också en näring som är ovanligt känslig för skiftande konjunkturer. Inte minst har de senaste åren bevisat det på ett alldeles särskilt sätt. Det kanske må förlåtas mig, som har sysslat med fiske i hela mitt liv, att titta tillbaka litet grand under de tio minuter jag har anmält mig för att tala. Åren 1966-1969 drabbades det svenska fisket och f. ö. fisket i många andra länder av stora motgångar. I vårt land var de kanske mer kännbara än i många andra länder därför att de statliga stödåtgärderna inte var lika effektiva här som i en hel del andra länder, vars fiskare vi hade att konkurrera med. Dessa år var mycket svåra, och jag vill inte säga annat än att myndigheterna ingrep. Det gjordes en hel del för fisket som hade stor betydelse, det skall villigt erkännas. Många fiskare kunde räddas undan de ekonomiska och i vissa fall psykiska katastrofer som kanske annars hade inträffat. Det gick inte att undvika vissa konkurser, men en del kunde bärgas, och jag vill försöka vara rättvis och peka på det. Kvar står dock det faktum att genomsnittsinkomsten för fiskarna under dessa år sjönk med ca 40 96 — och det i en tid då inkomsten för de allra flesta i vårt samhälle befann sig i stigande. I början av 1970-talet blev förhållandena något lugnare, och de få fiskare som hade orkat hålla sig kvar i yrket började se förtröstansfullt på framtiden. Tusentals fiskare hade tyvärr lämnat yrket och större delen av den flotta som tidigare fanns — de största och modernaste båtarna hade sålts undan. Kvar finns i dag 6 000-7 000 verkligt aktiva yrkesfiskare. År 1970 förklarade regeringen att det borde finnas ett svenskt yrkesfiske också i framtiden. Det var klokt att säga det därför att många fiskare och även andra hade undrat om regeringen verkligen ville ha något svenskt yrkesfiske. Sedan dess har det blivit vissa förbättringar, men inte tillräckliga enligt de allra flesta fiskares mening. De radikala åtgärder som måste till för att inordna yrkesfisket bland de näringar som anses mer angelägna väntar vi fortfarande på. Det kan naturligtvis invändas att den sittande fiskerinäringsutredningen behandlar dessa frågor och skall komma med förslag till mer långsiktiga åtgärder. Vi får se resultatet av det arbetet så småningom. Men tyvärr har motgångarna under det senaste året våldsamt dråbbat det svenska fisket slag i slag. Först och främst de fördyrade bränslekostnaderna, som omedelbart äter upp en stor del av det netto, som skulle bli fiskarens inkomst för hans slit ute på havet. En större trålare förbrukar årligen ca en halv miljon liter brännolja, vilket med nuvarande priser gör en utgift på 200 000 eller 250 000 kr. Förra året då priserna låg ännu litet högre var det närmare 300 000 kr. Därtill kommer att de syntetiska redskapen, som ju har samma ursprung, har stigit i pris på motsvarande sätt. Alla andra priser på fiskets förnödenheter stiger också. Det är bara en sak som inte har stigit, och det är fiskpriset till fiskaren. I det avseendet har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll. Då bränslekostnaderna började stiga så hastigt, av orsaker som vi alla känner till, vände sig fiskets organisationer redan i april förra året till regeringen och begärde någon form av stöd för att eliminera skadeverkningarna. Det gjorde man bl.a. därför att flera andra länders regeringar snabbt gick in med statliga subventioner för att stödja fisket. Denna begäran från fiskets organisationer överlämnades till fiskerinäringsutredningen, och är ännu inte slutbehandlad. Under tiden har, enligt de uppgifter som jag kunnat få av kolleger i andra länder, samtliga EG-länder gått in för att subventionera bränslekostnaderna för sina fiskare. Danmark är väl det sista landet i raden som för endast några veckor sedan beslöt att betala 14,3 öre per liter brännolja.

Jag vill påstå att den svenske fiskaren inte är otacksam för vad som gjorts. Han har noterat de förbättringar som införts. Men han måste samtidigt konstatera att i de internationella sammanhang, där han utan tvivel hör hemma, är han hopplöst eftersatt. Subventioner på baslivs medel i vårt eget land har skapat en besvärande konkurrens för fiskets produkter. Skall fiskaren sälja sina varor på export, måste han klättra över tullmurar som byggts upp, i viss utsträckning med Sveriges goda minne. Här hemma har vi inga importregleringar i stil med dem som skyddar jordbrukets produkter, utan fiskaren är helt utlämnad åt en mördande konkurrens från länder som skyddar sina fiskare både med statssubventioner och med importregleringar. I den reservation som är fogad vid utskottets betänkande finns ett ord som jag måste stryka under, samtidigt som jag yrkar bifall till reservationen. Effektiva åtgärder måste snabbt vidtas, sägs det. Snabbt måste det göras. Jag är glad över de åtgärder som föreslås i propositionen. De är bra. Det är inget fel på dem i och för sig, men de är otillräckliga. Även om fiskerinäringsutredningen skulle komma med förslag till förbättringar för fisket på sikt så räcker inte detta. Fisket är i dag i en sådan situation att det skadas alltför mycket om tiden får rinna i väg tills sedvanligt remissförfarande m.m. hinner slutföras. I början på 1970-talet kunde man glädja sig åt att flykten från fisket bromsats. En och annan ungdom gick tillbaka till det fåderneärvda yrket, och man började hoppas på en normal utveckling. Nu är vi inne i samma farliga situation som i slutet på 1960-talet. Ungdomen vägrar att gå in i yrket. Om inte denna trend bryts har vi inga fiskare kvar om ett eller ett par decennier. Det är detta som jag ser som det absolut allvarligaste i sammanhanget. Det bör stå klart för var och en att vi inte har råd med en sådan utveckling — och den harmonierar inte heller med de uttalanden som gjordes av både regering och riksdag år 1970. Därför måste vi snabbt vidta åtgärder för att hindra en tragisk utveckling.

Herr talman! I motionen 1533 av fru Fredrikson m. tl. tas frågan om förbättringar för fiskets utövare upp. Om de allmänna meningsyttringar som uttalas i motionen råder det naturligtvis inga delade meningar i utskottet. Tvärtom slår utskottet fast att yrkesfiskarna självfallet skall ha en tryggad bärgning. Det finns en del konstateranden i motionen som jag vill ta upp. Det sägs att det år 1963 fanns 16 000 fiskebåtar men tio år senare knappt 6 900; det säger man utan att reflektera över att båtarna är av en helt annan dimension och utrustade för ett betydligt effektivare fiske i dag än för tio år sedan. Likaså sägs det att fiskarkåren minskat under samma tidsperiod från drygt 8 300 till knappt 4650 man. Det beklagas att så skett. Det har också herr Åberg beklagat. Angelägenheten av att minskningen icke fortsätter framhålls också. Jag vill påpeka att om vi skulle ha samma antal fiskare och samma antal båtar i dag som år 1963 med de effektivare fångstmetoderna och den kapacitet som finns i dag så skulle det vara synnerligen besvärligt för dem som utövar näringen. Situationen skulle vara ännu värre än den är i dag, i synnerhet med tanke på de stora avsättningssvårigheter som f.n. råder. Huvudsaken är väl att de fiskare som är kvar i näringen också får en tryggad utkomst. Priserna på för fiskenäringen nödvändiga förnödenheter har givetvis stigit, liksom för andra förnödenheter. Men otvivelaktigt har också priset på fisk stigit. Det får vi som konsumenter erfara, och det är helt naturligt. Beslutet som togs är 1968 om tillkomsten av prisregleringstöreningen Svensk fisk är ett steg för att trygga utövarnas inkomster. I propositionen är ett belopp om 9 milj.kr. upptaget för föreningens verksamhet, vilket innebär en höjning med 1 milj.kr. Nu säger fru Fredrikson visserligen att åtgärder vidtagits, och i detta har Per Åberg instämt. I rättvisans namn bör väl också nämnas de åtgärder som vidtagits för att förbättra fiskarnas situation. Så har exempelvis gränsen för egenföretagarnas avgiftsfria inkomstdel i fråga om arbetsgivaravgift höjts från 10 000 kr. till 18 000 kr., vilket också kommer fiskarna till del, ett fast avdrag om tidigare 1 500 kr. har höjts till 3 000 kr. per år, och 2 milj.kr. har överförts från prisregleringsfonden till arbetslöshetskassan för uppbyggnad av fonden. Detta har inneburit att månadsavgiften har kunnat hållas nere. Vidare har staten vidtagit åtgärder för att lyfta av borgensansvaret för lån till fiskarnas båtar. Jag är övertygad om att ytterligare åtgärder behöver vidtagas för att förbättra fiskarnas situation, och det är ju fiskerinäringsutredningens uppgift att komma med förslag därom. Utredningen är väl nu framme i sitt slutskede, och det är att hoppas att lämpliga förslag till åtgärder kommer att framläggas. Fiskerinäringsutredningen är en parlamentariskt sammansatt utredning. Den har tillgång till expertis på fiskets område. Fiskets organisationer är företrädda av bl.a. ordföranden i Sveriges fiskares riksförbund, och de politiska partierna har ju sina representanter. Utskottsmajoriteten har förtroende för att fiskerinäringsutredningen även prövar sådana ändamålsenliga åtgärder som nämns i motionen 1533, utan att riksdagen därom behöver fatta särskilt beslut. Fru Fredrikson efterlyser snabba åtgärder, och jag tror att detta är det snabbaste sättet att komma till resultat, när nu utredningen är så långt framme, inte att påbörja nya utredningar. Till herr Åberg vill jag säga, att han ju har alla möjligheter att tillvarata fiskarnas intressen, eftersom han deltar i utredningen och också representerar fiskarna i olika sammanhang.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
Herr talman! Det som framhållits av fru Ohlin är, såsom hon också nämnde, givetvis inget nytt för mig. Jag erkände också i mitt anförande att det har vidtagits en hel del åtgärder. Av förklarliga skäl brydde jag mig inte om att räkna upp något av detta, även om jag i och för sig skulle ha haft möjligheter att göra det. Men jag vill säga att jag varken i mitt anförande eller i mina göranden och låtanden i övrigt har önskat en återgång till det antal fiskare och båtar som vi hade 1963. Då var det svenska fisket nämligen i viss mån överdimensionerat, och det har sedan skett något av en sanering på detta område. Vad det gäller är att det fiske vi har i dag, med nuvarande antal båtar och fiskare, måste skyddas. Krympningen får nu icke gå längre än vad som hittills skett. Det är på den punkten jag är mycket orolig. Vidare vill jag säga att jag inte har förordat en ny utredning, som det här varit tal om, och något sådant krav framförs inte heller i reservationen. Av den anledningen kunde jag också yrka bifall till denna. Det räcker med den utredning som pågår. Jag är bara orolig för att även den tar för lång tid. Anledningen härtill är, som jag också pekat på, att det i andra länder redan har vidtagits en hel del åtgärder inom en tidrymd av ett år. Det ena landet efter det andra har beslutat om statliga subventioner, medan det inte vidtagits några motsvarande åtgärder för fiskarna här i Sverige. Fru Ohlin nämnde vidare att det i propositionen föreslås en ökning av medlen till fiskets prisreglering med 1 milj.kr. Ja, nu är det tyvärr så att svårigheterna för fisket har medfört att en stor del av prisregleringspengarna redan gått åt. I uppgörelsen mellan fiskets förhandlingsdelegation och statens jordbruksnämnd hade inräknats en ränteinkomst, som ingår i prisregleringsmedlen, om totalt 9 milj.kr. Men genom att en del av det kapital på vilket denna ränta skulle beräknas har ätits upp eller är på väg att ätas upp försvinner också möjligheten till denna ränteinkomst, vadan dessa 9 miljoner icke blir 9 miljoner. Jag begär inte att fru Ohlin skall kunna vara så insatt i frågan att hon kan följa alla detaljer, men jag har ändå velat upplysa om det verkliga förhållandet. Vad jag är ute efter är snabba åtgärder, så snabba att de bara kan vidtas i kanslihuset. Därför måste jag vända mig till jordbruksministern, och jag är glad över att han är här inne nu. Har man för avsikt att försöka göra någonting som går snabbare än det förfarande som måste till i utredningssammanhang?
Herr talman! Fru Ohlin nämnde att den fiskeriutredning som tillsattes 1968 nu är på väg att lämna ett förslag. Det är sådant som vi motionärer inte känner till, men vi vet att näringens läge är akut oroväckande och av många yrkesutövare upplevs som svårt — svårt intill förtvivlan, sägs det ibland. Genom åren har statsråd i rad upprepade gånger till fiskarna lämnat löften som uppmuntran att fortsätta. Skall fiskarna verkligen få tro till att den goda viljan avses resultera i åtgärder, snabba åtgärder medan tid är, anser jag att vi bör visa dem det i dag.

Herr talman! Med anledning av att det i debatten i tidningspressen understundom har påståtts att regeringen skulle ägna ett tämligen förstrött intresse åt fisket har jag begärt ordet för att göra några kommentarer. Jag måste konstatera att dess bättre har i varje fall herr Åberg inte sällat sig till den sortens kritiker här i kammaren; han har ändå uppriktigt redovisat att här har gjorts en hel del under årens lopp. Jag vill med anledning av den kritik som man har fört fram i tidningsdebatten på det bestämdaste tillbakavisa varje påstående att regeringen skulle vara förstrött intresserad av fisket. Låt mig först få påminna om att regeringen i 1970 års fiskeproposition uttalade att målet för fiskeripolitiken är att genom marknadsoch strukturpolitiska åtgärder skapa stabila ekonomiska förhållanden för ett fiske som är väl anpassat till avsättningsmöjligheterna på den svenska marknaden och vid export. Jag har sagt det i andra sammanhang tidigare, och jag säger det återigen: Den målsättningen ligger fast. Vi skall ha ett fiske i vårt land som gör det möjligt för oss att utnyttja de naturliga förutsättningar som finns för fiskerinäringens bedrivande. Jag har understrukit den roll som fisket spelar för att i vissa delar av landet göra det möjligt att bibehålla en åretruntboende befolkning. Att regeringen menar allvar med sitt uttalande har den visat genom de åtgärder som den har vidtagit under de gångna åren. Jag vill som exempel hänvisa till det omfattande konsolideringsstöd som har lämnats och som har räddat många fiskare kvar i fisket; det verifierades ju också av herr Åberg. Staten satsar naturligtvis inte på det här sättet för att sedan överge näringen. Även det direkta inkomststödet till fisket har förstärkts, och regleringsföreningen Svensk fisk har fått ökade befogenheter att agera så att stödet till fisket blir effektivt. Enligt den proposition som vi nu diskuterar skall för prisregleringen disponeras 9 milj.kr., och dessutom kan regleringsföreningen om den anser det nödvändigt använda en fjärdedel av sin konjunkturutjämningsfond, vilket betyder ytterligare omkring 5 milj.kr. Svensk fisk har också när det behövts ingripit med stor energi. Genom dess åtgärder har t.ex. nu under årets fångstsäsong torskpriserna till våra fiskare på sydkusten hållits inte mindre än 40 96 högre än vad danska fiskare fått. Det är någonting som man också får ta med i bedömningen 'av hur våra fiskare har det ställt i jämförelse med sina yrkesbröder i andra länder. Det är konkreta åtgärder som krävs, och det är konkreta åtgärder som också har vidtagits. Så kommer vi att arbeta även i fortsättningen. Reservanterna i utskottet har bl.a. skrivit: ”Statsmedel bör härvid på sätt i motionen antytts eller på annat lämpligt sätt i erforderlig omfattning kunna tas i anspråk för att ge yrkesfiskarna erforderlig inkomstförstärkning.” Reservanterna ställer således inte en krona mer till förfogande och är i och för sig inte klara över hur ett stöd på lämpligaste sätt skall utgå till fisket, utan man menar att detta bör diskuteras. Här krävs alltså enligt reservanternas yrkande, om jag förstår saken rätt, ett utredningsunderlag. Ett sådant utredningsunderlag är också på väg, vilket inte kan vara obekant, föreställer jag mig, för utskottets ledamöter. Fiskerinäringsutredningen kommer inom en snar framtid att framlägga sitt betänkande. Då kan vi bättre diskutera olika konkreta åtgärder. Det är regeringen också beredd att göra mot bakgrund av den allmänna målsättning för fisket som jag inledningsvis gav uttryck för. Jag tror att det är den snabbaste väg — där instämmer jag med fru Ohlin —- som vi kan komma fram på när det gäller att få ett begrepp om hur vi skall agera i förhållande till fisket i fortsättningen. Så snart vi får denna utrednings betänkande, som är aviserat till någon gång under sommarmånaderna, får vi ta fatt på de förslag som framläggs från utredningens sida och diskutera hur vi skall agera i fortsättningen.
Herr talman! Eftersom statsrådet kom in på den polemik som hade förts i en av de större svenska tidningarna, vill jag gärna säga några ord. Jag har varit på havsrättskonferensen i Genéve under sex veckor, så jag var inte hemma när detta stod i tidningen, men jag fick se det när jag kom hem, då jag plöjde igenom en hel del tidningar. Då kunde jag med detsamma konstatera att den polemik som uppstod i tidningen mellan statsrådet Lundkvist och mig berodde på att vi helt enkelt talade förbi varandra. Vi talade inte riktigt om samma sak. Statsrådet pekade på vad som har gjorts — det som nämnts här och som jag också i dag gett ett erkännande. I den intervju som vederbörande journalist hade med mig ett par tre dagar innan jag åkte, var jag helt inne på den akuta situationen — det som jag har nämnt här i dag om subventioner till de ökade bränslekostnaderna och liknande åtgärder. Det var i det sammanhanget jag sade att man från den svenska regeringens sida ingenting har gjort. Precis som i dag gjorde jag jämförelser mellan vad som har hänt i de andra länderna, exempelvis EG-länderna, och vad som har hänt i Sverige. Då måste jag konstatera att i dessa andra länder har detta skett, i Sverige har ingenting motsvarande skett. När statsrådet ansåg att jag var en aning otacksam, kan jag delvis förstå honom därför att vi inte talade om samma sak. Han talade om de mer långtgående insatser som man håller på med, jag talade om den akuta situationen och ingenting annat. Sedan vill jag gärna säga att Svensk fisks agerande och denna förenings ökade möjligheter är till stort gagn och stor glädje. Jag är mycket nöjd med att föreningen tillskapades genom samverkan mellan statsmakterna och fiskets organisationer och att den får möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Men även det är en sak på sikt. Vad som djupt oroar mig i dag är att den akuta situationen skrämmer bort ungdomen från fisket. Vi måste ha tag i ungdomen, vi måste få det därhän att rekryteringen blir normal. Om ytterligare en del ungdomar skräms bort från fisket genom att de gör jämförelser med andra länder och säger att ”vi får inte samma stöd här i Sverige”, då blir det en obotlig skada för det svenska fisket, och det har vårt land inte råd med. Det är det jag vill peka på. Massor av ungdomar lämnade yrket åren 1966-1969 när svårigheterna rådde. Nu är vi inne i exakt samma situation igen. Vi har icke råd med en sådan avtappning en gång till, för om tio år slår utvecklingen tillbaka och det finns bara några gamla gubbar kvar och ingen som kan föra yrket vidare. Det är den utvecklingen jag vill varna för.
Herr talman! Jag finner anledning att upprepa vad jag sade i mitt inledningsanförande. ”Jag skall givetvis inte påstå att det inte gjorts insatser från statens sida för att hjälpa fisket — då vore jag orättvis — men åtgärderna har ej visat sig vara tillräckliga.” Dessutom har jag pekat på behovet av snabba åtgärder. Jag har för mig att regeringen under andra utredningars arbete givit dem order om att snabba på och t.o.m. fastställt datum för när förslag skall vara framlämnat. Det kanske skulle finnas anledning att tänka på det också när det gäller fiskerinäringsutredningen.

Det är ju den funktionen som Svensk fisk kontinuerligt fullgör, och det är detta som bl.a. lett till att vi — som jag nämnt — på sydkusten har ett pris på torsken som ligger 40 96 över vad danskarna får. Man måste ha med i bilden att detta är ett annat sätt att lösa den här typen av frågor. De ungdomar som kan vara intresserade av fiske får ju en skev föreställning om fiskets möjligheter i framtiden om man ensidigt talar om att nu har den svenska regeringen glömt bort fiskarna. Om man skapar intrycket att det inte finns någon vilja hos den svenska regeringen att stödja näringen, vad skall då ungdomarna tro? Det vore väl lämpligare att man redovisade att vi t.ex. i fjol ändrade låneoch investeringsstödet för att bl.a. öppna möjligheter för unga människor att bli fiskare. Vi konstaterade att också i fiskaryrket ökar medelåldern, och om vi skall ha ett visst antal fiskare i framtiden måste vi kunna rekrytera nya utövare inom näringen. Vi vet att här är det fråga om exempelvis andra typer av fiskredskap och andra typer av båtar, och så har vi skapat speciella möjligheter som också skall kunna trygga lämpliga och rimliga investeringar för den som börjar i yrket. Allt det här måste man ta med i bilden när man redovisar vad statsmakterna vill göra, för annars finns det ju risk för att man genom en svartmålning av förhållandena medverkar till att ungdomen flyr yrket, och det kan väl ändå inte vara i fiskets intresse.
Herr talman! Bara ett par ord till. Jag uppfattade herr statsrådets uttalande nyss så att han underförstått ville beskylla mig för att mörkmåla och därmed kanske medverka till att skrämma bort ungdomar. Ungefär så förstod jag det — kanske tar jag dock till litet i överkant när jag säger detta. Jag vill emellertid klart och tydligt säga ifrån att det är den kalla och bistra verkligheten som skrämmer bort ungdomarna. Och det förhåller sig faktiskt så att jag vid massor av tillfällen har fått uppträda som försvarare av de åtgärder som regeringen vidtagit. Vid många tillfällen — inte minst bland ungdomar — har jag pekat på just vad som sades 1970, att man vill ha kvar ett svenskt fiske. Många gånger har jag fått frågan direkt ställd till mig: Tror du verkligen på detta? Och jag har svarat: Ja, jag tror på det. Jag tar alltså inte åt mig när statsrådet talar om att man genom mörkmålning skrämmer bort några. Det är den bistra kalla verkligheten som skrämmer bort dem. Jag vill gärna hjälpa till att hålla ungdomarna kvar i fisket, ty för mig är det en hjärtesak att fiskerinäringen lever vidare och att ungdomarna går in i det fäderneärvda yrket.

Herr talman! Då får jag kanske förstå saken så att herr Åberg egentligen inte själv tror på vad han sade tidigare här i talarstolen, att vi om ett antal år kan befinna oss i den situationen att vi inte har några fiskare kvar.

Herr talman! Tillsammans med några partikamrater har jag väckt en motion om att ersättning bör utgå till butiksägare, detaljhandlare och affärsidkare som på grund av företagna trafiksaneringar drabbas av ekonomiskt avbräck. Civilutskottets betänkande nr 18 behandlar just denna fråga. Vi motionärer har naturligtvis förståelse för att det är nödvändigt att företa trafikplaneringsförsök och trafiksaneringar i syfte att skapa en bättre miljö inte minst i tätorternas centrala delar. Men det står helt klart att för vissa butiksägare kan sådana trafikomläggningar få direkta skadeverkningar. När man avstänger gator och vägar, försvårar man familjernas inköpsresor till affärerna, och många köpmän förlorar då sina kunder. Eftersom många, för att inte säga de allra flesta butiksägarna arbetar med knappa marginaler, kan en trafikomläggning bli ett direkt hot mot 7 butiksägarens möjlighet att fortsätta sin rörelse. Det finns, herr talman, många bevis på att butiksägare tvingas gå i konkurs på grund av en företagen trafiksanering. Eftersom de här trafikomläggningarna ökar påtagligt, kommer allt fler butiksägare att råka i svårigheter. Denna utveckling finner jag och mina medmotionärer samt reservanterna, herrar Adolfsson och Danell, icke acceptabel. De affärsidkare som på grund av en företagen trafiksanering mister sitt kundunderlag och därmed möjligheten att fortsätta sin verksamhet bör givetvis ersättas. De skadelidande näringsidkarna skall tillförsäkras en skälig ersättning. I det här huset stiftar vi lagar, som på olika sätt skall ge individen trygghet. Vi har exempelvis antagit en lag om anställningstrygghet, där vi vill se till att anställd personal tillförsäkras trygghet. Då kan man ju fråga sig, om icke de näringsidkare och butiksägare som inte bara satsat hela sin arbetskapacitet utan även tar stora ekonomiska risker skall ha något skydd, när samhället vidtar åtgärder som rycker undan grunden för vederbörandes möjligheter att bedriva sin verksamhet. I utskottets betänkande beskrivs gällande ordning på följande sätt: ”Frågan om ersättning för bortfall av inkomst av rörelse till följd av trafikoch vägomläggningar i vad gäller allmän väg har prövats i rättstillämpningen. Därvid har konstaterats att laga grund för yrkandena saknades. Liknande krav på ersättning där affärsrörelser fjärmats från trafikleder har även de ansetts sakna laga grund.” Sedan fortsätter man med en närmast festlig motivering. Det står följande att läsa: ”Avslag har ofta motiverats med att det endast är en förmån men ingen rättighet att ha nära anslutning till allmän väg.” Får man verkligen, herr talman, avfärda en växande grupps svårigheter med en sådan formulering? Det är en naturnödvändighet att butiksägare förlägger sina lokaler vid gator och vägar som trafikeras av människor! Man sätter ju inte upp sin affär på en bakgata eller vid sidan av en allfarväg. Affären, butiken, har sin givna plats: centralt belägen vid en trafikerad gata eller väg. Detta är en grundförutsättning för att affärerna skall lyckas. Men när en trafiksanering företas, rycks kanske grunden undan för näringsidkarnas möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Och då står det att läsa i detta betänkande att någon ersättning inte skall utgå till butiksägaren, eftersom affärens placering vid gatan eller vägen ”endast är en förmån men ingen rättighet”. Det är ett mycket besynnerligt resonemang. Vägar och gator finns ju bl.a. till för att trafikanter skall kunna komma till en affär. Jag skulle vilja fråga fru Olsson i Hölö, utskottets ordförande, om fru Olsson och utskottsmajoriteten verkligen kan ställa sig bakom detta fullkomligt ohållbara och orimliga resonemang. Reservanterna pekar på att rättsosäkerhet kan uppstå i samband med att trafiksaneringar företas.

13 maj 1975 Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen av herr Adolfsson och herr Danell. Ersättning vid lokal trafikreglering

Herr talman! För att vi skall få väl fungerande stadsmiljöer finner kommunerna det ibland nödvändigt att företa lokala trafikregleringar. När sådana har planerats har affärsmännen i regel haft en mycket negativ inställning. Då förändringar skall ske är det förståeligt att det uppstår oro för hur saneringen skall utfalla för affärsmännen. Att den kan vara önskvärd från det allmännas synpunkter och från miljösynpunkter råder det inga delade meningar om, och om jag förstod herr Fridolfsson rätt instämde han i detta. Herr Fridolfsson talade om att det har gått illa för affärsidkare när trafikregleringar har genomförts — många har fått göra konkurs, sade han. De uppgifter som vi har fått i utskottet visar emellertid att det inte har gått så illa som affärsmännen hade befarat. Kunderna har inte försvunnit utan efter vad det har sagts oss har kunderna uppskattat just den bilfria miljön. Jag kan t.ex. hänvisa till en rapport från generalplaneberedningen i Stockholm i vilken redovisas en uppföljning av trafiksaneringsförsöket på Östermalm. Det som herr Fridolfsson citerade ur betänkandet var ett referat av en ofta förekommande motivering för avslag av ersättningskrav i rättstillämpningen. Det ger inte uttryck för utskottets synpunkter. Vad vi har byggt vårt ställningstagande på är i stället att det inte har blivit ett sådant utfall av trafiksaneringsåtgärderna som affärsmännen hade befarat. Jag vill också understryka att det är utomordentligt viktigt att kommunerna genomför trafikomläggningar på ett smidigt sätt och att dessa föregås av samråd i god tid med berörda intressenter så att inte en mängd missförstånd uppstår, vilket har hänt emellanåt. Men om trafiksaneringen skulle medföra försämringar i kundtillströmningen finner vi det ändå svårt att uppställa regler om ersättning från samhället. Det sker nämligen också andra förändringar i samhället, och det skulle kunna hävdas att även dessa borde föranleda ersättningar. Därför finner utskottet att vi inte bör beställa något förslag angående ersättningar i dessa fall. Det viktigaste för oss har emellertid varit att vi fått så klara besked om att det inte blivit sådana försämringar för affärsmännen som det sagts i motionen. Vi måste också ha som utgångspunkt att en planering som är till nytta för de flesta samhällsinvånarna måste ske.